Kulturministern läste upp vad som anges i instruktionen och vad myndigheten har för uppgifter: att levandegöra världens kulturer, särskilda kulturer med ursprung utanför Sverige etcetera. I instruktionen står det också att myndighetens säte ska vara i Göteborg, eller hur?Ändå har den tidigare intendenten flyttat över sju av åtta avgörande personer i ledningsgruppen till Stockholm, och hon befann sig endast 2 av 30 dagar i Göteborg. Jag förstår inte varför just ekonomiansvar, personalansvar, kommunikationsansvar, planeringsansvar och fastighetsansvar måste finnas i Stockholm när sätet finns i Göteborg.Jag tycker att detta på något sätt är respektlöst mot Göteborg. Jag vill fråga kulturministern om hon inte anser att kompetensen för de här jobben finns i Göteborg, i sätet. Står kompetensen för ekonomiansvar, personalansvar, kommunikationsansvar, planeringsansvar och fastighetsansvar inte att finna i Göteborg?Nu söker man en ny chef till myndigheten, vilket är trevligt när folk flyttar på sig. Den nya tjänsten går inte att hitta på internet om man inte går in på Regeringskansliets hemsida, och den finns under Stockholm, inte under Göteborg. Utlysningen gjordes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det är tidningar som göteborgare inte läser. Jag kan meddela kulturministern att den tidning som göteborgare främst läser är Göteborgs-Posten. Det är den tidningen göteborgare läser.Jag vill därför fråga dig, kulturministern, vad det för dig innebär att regeringen i instruktionen till myndigheten har bestämt att sätet ska finnas i Göteborg. Det är den ena frågan. Min andra fråga kan jag upprepa, så att du minns den: Står inte kompetensen för personerna i ledningsgruppen att finna i Göteborg? Måste de därför placeras i Stockholm?
Herr ålderspresident! Tack, Robert Hannah, för frågorna! Jag har bra minne. Jag trodde däremot att interpellanten skulle komma med nya siffror. Men sifforna 145-4-3 är lika sorgliga som tidigare.Ledningen för Statens museer för världskultur ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Ledningen för myndigheten ska organisera verksamheten utifrån de ramar som riksdagen och regeringen beslutat. Det är också myndighetsledningen som har ansvaret att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild av verksamheten.Myndighetsledningen har med andra ord också ansvar för den interna styrningen och den kontroll som man bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning. Utifrån dessa underlag och riktlinjer har regeringen det stora ansvaret att genomföra en gedigen myndighetsdialog. Den rödgröna regeringen har varit regering i dryga fem månader. Vi har ännu inte haft vår första myndighetsdialog med den myndighet vi talar om. Den kommer att ske under våren, då alla myndigheter kommer att ha sin regelrätta dialog.Den förra regeringen - din regering, Robert Hannah, alliansregeringen - hade hela åtta långa år på sig att utvärdera, följa upp och ta ansvar för våra myndigheter. Med andra ord: Vi i den nuvarande, rödgröna regeringen kommer att ta vårt ansvar för att alla våra myndigheter gör det de ska. Om vi på grundval av de indikatorer vi har, i form av bland annat myndighetens rapportering, uppföljning, årsredovisning och inte minst dialogen, kan misstänka att myndigheten inte gör det man ska kommer vi att ta vårt ansvar att följa upp, utvärdera och agera. Så gör en ansvarsfull regering.
Herr ålderspresident! Min fråga till kulturministern var: Vad innebär det att regeringen i instruktionen har bestämt att myndighetens säte finns i Göteborg? Jag vill att du svarar på den frågan, kulturministern!
Herr ålderspresident! För den rödgröna regeringen är det viktigt att hela Sverige lever och utvecklas, och det är viktigt, på riktigt, att vi har myndigheter över hela vårt land. Det kommer vi att visa med kraft under de kommande åren.Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg, och myndigheten har inte anmält något önskemål om att ändra detta förhållande. Låt mig vara övertydlig och upprepa det jag tidigare i ett skriftligt svar sagt och som jag också inledde denna interpellationsdebatt med: Det finns inget som talar för att Statens museer för världskultur ska byta sätesort. Den myndighetsanalys som Statskontoret nu genomför på den nya regeringens uppdrag kommer att lämna värdefull information om vilka åtgärder som den nya överintendenten kan behöva vidta avseende myndighetens interna organisation och vad regeringen kan behöva beakta när vi styr myndigheten. Regeringens särskilda utredare i den pågående Museiutredningen kommer också att se över de centrala museernas uppdrag och instruktionsstruktur.Som jag även tidigare nämnt är Statens museer för världskulturs spridda lokalisering en av de viktiga aspekter av verksamheten som regelbundet följs upp och som ska följas upp i dialogen med myndigheten. Jag ser fram emot den dialogen.Vad gäller annonseringen och rekryteringen av den nya överintendenten vill jag säga: Det ligger inte för den nya rödgröna regeringen att bryta mot regelverk och rutiner. Annonseringen av tjänsten har skett i enlighet med Regeringskansliets gängse rutiner, det vill säga genom annonsering i dagspress med nationell täckning samt via regeringens webbplats.
Herr ålderspresident! Det krävs inte någon raketforskare för att inse att myndigheten i praktiken har bytt sitt säte och arbetar från Stockholm. Det krävs inte ett geni för att förstå det. Jag tror att kulturministern är alldeles för smart och duktig för att inte inse att det är så.Min fråga till dig har du fortfarande inte besvarat. Du läser bara upp text som du har tagit med dig. Vad innebär det att regeringen i instruktionen har angett att myndighetens säte ska finnas i Göteborg när det i praktiken inte gör det? I praktiken finns denna myndighet inte längre i Göteborg.När man har flyttat över sju av åtta ledningstjänster till Stockholm och överintendenten befinner sig i Göteborg endast 2 dagar av 30 finns inte myndighetens säte längre i Göteborg. Det är ganska lätt att inse det.Jag har fortfarande inte fått svar av kulturministern. Kan du svara på frågan, kulturministern?

Herr ålderspresident! Myndigheten vi talar om har sitt säte i Göteborg. Jag kan inte gå i god för eller i detalj redogöra för hur den tidigare regeringen följde upp, förde dialog med eller utvärderade sina myndigheter. Det gäller också de förändringar som skett under de åtta år som vi hade en borgerlig regering. Men jag vill gå i god för hur den nuvarande regeringen kommer att styra sina myndigheter, och jag ser fram emot att om tre och ett halvt år gå till val och också bli bedömd utifrån det.Jag vill tacka Robert Hannah för interpellationen. Jag vill återigen poängtera att jag kommer att slå vakt om att den viktiga verksamhet som Statens museer för världskultur bedriver, utifrån sitt säte i Göteborg, är i Göteborg och att de får goda förutsättningar att utvecklas framöver.Jag kommer att säkerställa att det departement som jag ansvarar för följer upp och stöttar myndighetens viktiga arbete i stort och den nya chefen specifikt. Jag kommer helt enkelt att ta det ansvar som en regering ska ta.